Fru talman! Kjell Jansson har frågat mig om jag planerar att höja drivmedelsskatterna under mandatperioden och om jag avser att förändra bonus-malus-systemet. Jag vill inledningsvis säga att det finns många människor i Sverige som är beroende av bilen. Det är också därför jag så ofta pratar om att vårt oljeberoende, som orsakar de kraftiga prissvängningarna på drivmedel, inte är hållbart, vare sig ekonomiskt eller för klimatet. I samband med den upptrappade konflikten mellan USA och Iran 2019 såg vi att oljepriset ökade kraftigt, med högre drivmedelspriser som följd. Sedan dess har priset fallit tillbaka, den senaste tiden påverkat av minskad efterfrågan till följd av coronaviruset. Oljepriset är nu nere på de lägsta nivåerna på över ett år. Ekonomiska styrmedel är centralt i en effektiv miljöpolitik, men att uppnå klimatmålen enbart med hjälp av kraftigt höjda drivmedelsskatter, som vissa bedömare har föreslagit, skulle få stora konsekvenser, inte minst för människor i glesbefolkade områden där bilberoendet är stort. En sådan politik är inte aktuell för den här regeringen. Skatter är heller inte det enda medlet för att åstadkomma en omställning. När Sverige genomförde ett skifte från oljebaserad individuell uppvärmning av våra hus till att använda fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen, användes både koldioxidskatt och bidrag till konvertering av uppvärmningssystem. Regeringen anser att stimulanser och ekonomiska styrmedel även fortsatt ska användas för att nå klimatmålen och att miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka. Vilken roll drivmedelsbeskattningen ska ha i omställningen får dock bedömas i ett större sammanhang.

Fru talman! Tack, finansminister Magdalena Andersson, för svaret! Men svaret stämmer inte överens med vad miljöministern brukar svara i talarstolen. Det är en klar skillnad där. Är det regeringens hållning som framgår av finansministerns svar, eller är det Magdalena Anderssons egen uppfattning? Statsrådet svarar att oljepriset har stora svängningar. Det har det haft sedan 1970-talet. Det är 50 år sedan, så det är inget nytt. Det är gammal skåpmat. Det vet alla. Det är helt korrekt, och så är det historiskt. Beskattningen av fordonsflottan har totalt spårat ur. Det har blivit något slags extrempolitik av detta och ett bilhat som är långt över det vanliga från regeringens sida. Det rimliga vore att man betalade skatt efter fordonets tjänstevikt, körsträcka och vägslitage. Så har man historiskt alltid gjort. Nu har man hittat på andra parametrar för att straffa bilismen. Jag upplever att bilen har blivit en kassako för regeringen. Man förstår inte vikten av att ha bil i ett avlångt land som Sverige. Inte minst ser vi detta när det är vinter: Man har rekordmängder med snö i Kiruna - de värsta man har haft på 30 år - och här nere har vi ingen snö alls. Detta visar hur stort landet är. Vi har vägtrafikskatt, fordonsskatter, bränsleskatter, skatt på skatt och moms på skatt. Hur mycket anser finansministern att det är rimligt att betala i skatt för en bil? Kommer regeringen att ytterligare höja bränsleskatterna under mandatperioden? Det svaret är fortfarande dunkelt. Bonus-malus-skatten har totalt kört i diket. Riksrevisionen har framfört stark kritik mot systemet och anser att det är kostsamt och ineffektivt. Det har blivit dyrt att köpa transportbilar och mindre lastbilar, så många företag väljer i dag att köra sina gamla bilar. Det får precis motsatt effekt om man är ute efter att minska de fossila bränslena. Dessutom straffas människor som bor utanför storstäderna. Och det gör faktiskt två tredjedelar av landets invånare. De bor utanför storstäderna. Och detta drabbar även Stockholms län hårt, kan jag säga. Tunnelbanan börjar i Mörby och går till Norsborg, men den går inte längre än så. Fru talman! Finansministern säger i svaret att det är viktigt att styra så att bilflottan släpper ut mindre. Det sköter ju marknaden om! Den biltillverkare som inte gör det får inte sälja några bilar. Det behöver inte regeringen och riksdagen hålla på och peta i, tycker jag. Bonus-malus-systemet går stick i stäv med målet när många väljer att köra gamla bilar i stället för att köpa nytt. Olja är inte det stora problemet, finansministern. Det stora problemet är kolkraften. Regeringen borde lägga all kraft, framför allt inom EU, på att påverka så att man stoppar utbyggnaden av kolkraft, avvecklar de verk som finns och bygger kärnkraft i stället. Just nu planerar man att bygga 2 500 nya kolkraftverk i världen, huvuddelen av dem i Kina och Indien. Regeringen silar mygg och sväljer kameler! Bilen är en stor frihetssymbol och en oerhört viktig komponent i en marknadsekonomi och ett exportland som Sverige, som är beroende av att man har rörlighet och kan ta sig till och från jobbet.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Kjell Jansson för den inledande geografilektionen. Ja, Sverige är ett stort land. Det tycker jag också är viktigt att påpeka. I EU-sammanhang säger man att Sverige är ett litet land. Det är det faktiskt inte alls. Jag brukar säga att det är ett medelstort land. Kjell Jansson tycks tycka att Sverige inte ska göra någonting när det gäller miljö och klimatomställning, på grund av att andra länder bygger kolkraftverk. Så tolkar jag hans inlägg. Jag delar inte den uppfattningen. Sverige driver på hårt internationellt för att det inte ska byggas nya kolkraftverk. Vi har bland annat drivit detta i de församlingar där vi har inflytande, till exempel Världsbanken och andra internationella banker. Det handlar just om att man inte ska göra investeringar i nya fossila anläggningar, bland annat kolkraftverk. Däremot bestämmer inte Sverige över vad som händer i andra länder. Vi använder allt vårt inflytande för att man ska driva bort från detta, men där har Sverige inte beslutanderätt. Däremot beslutar vi över vad vi gör här i Sverige. Även de svenska utsläppen bidrar till klimatförändringarna. Därför är det angeläget att Sverige gör sin del för att minska utsläppen. När Sverige ligger före visar det sig att det ger fantastiska exportmöjligheter för svenska företag. Kjell Jansson hänvisar till Riksrevisionen, som säger att bilbeskattningen är ineffektiv. Då vill jag påpeka för Kjell Jansson att kritiken framför allt rör den miljöbilsbonus som alliansregeringen införde, som innebar att vanliga undersköterskor fick betala när direktörerna köpte en miljöbil. Det mycket orättvisa systemet har vi avskaffat. När man nu får en miljöbilsbonus är den betald av dem som i stället köper en bil med mycket stora utsläpp. Det handlar om väldigt dyra bilar, och det är i huvudsak personer med höga inkomster som har möjlighet att köpa de bilarna. Kjell Jansson säger: Riksdagen ska inte peta i marknaden. Låt marknaden sköta omställningen! Då blir naturligtvis frågan: Hur kom det sig att Moderaterna höjde bensinskatten varje år de satt i regeringsställning och även i den budget som de tryckte igenom för 2019?
Fru talman! Ja, det finns mycket att diskutera - vad som hände historiskt och inte. Höjt bränsleskatten har även de borgerliga regeringarna gjort; det är jag fullt medveten om. Det är väl mer ett sätt att finansiera saker som man vill göra, reformer och dylikt. Men faktum kvarstår. Ju mindre vi släpper ut i Sverige, desto mer kan övriga EU-länder som använder kolkraft, till exempel Polen, vräka på. Det finns nämligen ett utsläppstak inom EU - utsläppsrätter - som finansministern väl känner till. Att straffbeskatta bilen är helt fel. Bränsleskatterna börjar nu nå nivåer som är svåra att hantera för dem som bor ute på landsbygden, inte minst uppe i Norrland, där man kan ha 10 mil till jobbet och 10 mil hem. Även i Stockholms län är det så. Det är 10 mil till riksdagen från där jag bor. Ska jag åka fram och tillbaka är det 20 mil om dagen. Det blir oerhört dyrt om man slår ut det på ett år. Huvuddelen av priset på bensin är skatt, typ två tredjedelar. Oljepriset går upp och ned, men det är marginellt jämfört med skatterna i sammanhanget. Självklart ska vi vara rädda om miljön - absolut. Men det bilarna släpper ut är försumbart jämfört med hur det var tidigare. År 1980 när jag började jobba i Stockholm släppte bilarna ut ganska mycket, och det var i princip dubbelt så mycket bilar i Stockholm. I dag släpper bilarna ut 10 procent av vad de gjorde 1980. Man borde i stället fokusera på att få bort kolkraften - det är faktiskt den som är den stora boven. Det borde man göra om man bryr sig om miljön på riktigt. Ibland upplever jag att regeringen och framför allt många miljöpartister absolut vill straffa bilen och skyller på miljön. De hatar i grunden bilen. De vill ha bort bilarna och inbillar sig att alla ska åka tåg och tunnelbana. Tyvärr går det inte tåg överallt i Sverige. Det finns inte heller tunnelbana överallt - den finns bara i Stockholm. Självklart ska vi vara rädda om miljön, men det måste finnas rim och reson. Detta håller på att urarta.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att Kjell Jansson inte kör 20 mil om dagen här i Stockholmsområdet, där det finns ypperliga möjligheter att åka kollektivt, om inte hela vägen så i alla fall stora delar av vägen till riksdagen. Så är det oavsett var någonstans i Stockholmsområdet man bor. Jag vill också påpeka att utsläppsrätterna bara gäller den handlande sektorn, och väldigt stora delar av svensk ekonomi och det som vi gör som privatpersoner omfattas inte av den handlande sektorn. På Kjell Jansson låter det som att det finns en motsatsställning mellan att arbeta mot kolkraftverk och att Sverige ska genomföra en klimatomställning. Det är helt befängt. Det är ett argument som är svårt att ta seriöst. Självklart ska regeringen jobba stenhårt för att det inte ska öppnas nya kolkraftverk i världen. Det gör vi också. Vi använder allt det inflytande vi har i internationella organisationer för att driva den frågan. Det gör vi självklart också i direkta samtal med de länderna. Men det hindrar inte att vi ska genomföra en omställning här i Sverige. Det tycks finnas en bensinkärlek hos Kjell Jansson. Detta är inte framtiden. Ska vanligt folk kunna köra bil i framtiden, när oljan med största sannolikhet har blivit jättedyr, måste det finnas bilar som kan drivas med el och biodrivmedel. Det är det som är framtiden för att också vanliga löntagare ska ha möjlighet att köra bil. Det är det som är framtiden.
Fru talman! Ja, det går visst att åka buss till Stockholm från där jag bor. Det tar tre timmar, enkel resa. Med bilen tar det en och en halv timme. Vilket väljer man, tror du? Man pratar om elbilar. Det och elektrifiering ska vara framtiden. Men varifrån ska strömmen komma? Man vill inte bygga ut kärnkraften. Vattenkraften försörjer i dag Sverige med ungefär 50 procent av elen. Är det vindkraftverken man ska lita på, som står stilla när det är riktigt kallt? De funkar bara när det blåser. Annars ger de noll el. Vindkraft är den mest ineffektiva elkälla man kan ha. Bygg kärnkraft! Vi förlorade tyvärr omröstningen här i kammaren med en röst, om att ha kvar och utveckla Ringhals. Jag vill ha svar av finansministern: Hur ska man försörja Sverige med el, om alla bilar ska gå på el, när man inte ens har ström till en Icabutik i Arninge som är planerad. Man får skjuta på bygget i tre år för att Vattenfall inte kan garantera att det finns el. Hur kan man då påstå att alla bilar som tillverkas ska köras med el? Det känns naivt. Vi kommer inte att bli överens om detta, men jag vill ändå hävda att regeringen silar mygg och sväljer kameler. Bilarna släpper ut en del i Sverige, men det är inte alls farligt. Skogen suger upp det mesta av koldioxiden, och den växer som aldrig förr. Skogen växer dubbelt så fort nu som för 100 år sedan.
Fru talman! Det är väldigt allvarligt när vi har riksdagsledamöter i Sveriges riksdag från Moderaterna som står och förnekar fakta. Den svenska fordonsflottan står för en väsentlig del av de svenska utsläppen. Det är farligt för klimatet. Det är fakta. Kjell Jansson kan drömma om att det ska vara på något annat sätt, men detta är väldigt allvarligt. Om vi ska kunna fatta bra beslut för våra barn och barnbarn måste vi ta till oss de fakta som finns. Hur ska vi klara oss i framtiden? Ja, självklart måste vi bygga ut det som är förnybart. Vi behöver fortsätta med den solcellsrevolution som vi ser. Vi behöver bygga ut vindkraftverken. Vi måste naturligtvis också spara på den el vi har. Kjell Jansson säger att hans buss tar tre timmar. Åker man buss hela vägen i Stockholm tar det ofta väldigt lång tid. Men det finns infartsparkeringar. Jag känner faktiskt inte till att det i Stockholm inte skulle vara möjligt att ta en bil till en pendeltågsstation eller till en busstation varifrån det sedan går en motorvägsbuss in till stan. Jag hoppas verkligen att Kjell Jansson har hittat den möjligheten och inte alltid åker bil. Kjell Jansson verkar i och för sig inte tycka att det är något som helst problem med alla bilar som släpper ut avgaser som försämrar klimatet och som i Stockholm dessutom släpper ut partiklar som är farliga för våra barn. Även om Kjell Jansson vägrar att ta till sig de fakta som det råder stor enighet om hoppas jag att han ibland väljer att åka kollektivt.